Herr talman! Man kan ju inte i denna debatt åberopa att det och det året hade vi de och de utgifterna, utan vad som bör åberopas är väl det program för fastighetsinlösen som byggnadsstyreslen arbetar med. Det borde ju vara bekant att detta kan variera från det ena året till det andra. Dessutom torde det inte vara obekant för herr Björkman att det i fråga om länsstyrelseförvaltningen finns en särskild skrivning i utskottsutlåtandet angående prövning från Kungl. Maj:ts sida i dessa ärenden från fall till fall. När oppositionen nu varit så duktig att den prutat 50 procent härvidlag är det ju möjligt att detta kan bli signifikativt för prutningar på andra, väsentligare punkter. Och om det är den vinden som skall fortsätta att blåsa, så tror jag inte att vi vill vara med om vindkastningarna.

Herr talman! Handelsministern föreslår att medel skall anvisas för inrättande av endast en ny handelssekreterartjänst. Reservanterna föreslår att två nya handelssekreterartjänster skall inrättas. Mot bakgrund av det utomordentligt viktiga komplement till den ordinarie utrikesrepresentationen som handelssekreterarna utgör framstår, herr talman, detta reservanternas krav enligt min mening som mycket modest. Det är uppenbarligen så att den utmärkta metod att bearbeta viktiga utlandsmarknader, som handelssekreterarinstitutionen innebär, utnyttjas i alltför liten utsträckning av oss svenskar. Sverige har för närvarande endast tretton handelssekreterare. Utgifterna för dessa och den med tjänsterna förenade organisationen uppgår för innevarande budgetår till 3,1 miljoner kronor. Detta antal måste anses vara kraftigt i underkant för ett land som Sverige, vilket i så hög grad är beroende av exportindustrins möjligheter att hävda sig, om det skall kunna bibehålla sitt välstånd. Vår totala export är nu uppe i den i relation till bruttonationalprodukten mycket höga siffran 24 miljarder kronor. Det kan tilläggas att den viktiga del av vår industri, som verkstadsindustrin utgör, exporterar 40 procent av sin produktion. Det är sålunda klart att den svenska staten borde ha alla skäl i världen att på så omfattande och differentierat sätt som möjligt söka understödja exportindustrins ansträngningar att bibehålla och utvidga sin marknadsandel. Det framstår därför som naturligt att vi som ett värdefullt stöd åt dessa ansträngningar i snabbare takt än hittills söker utöka antalet handelssekreterare, så att denna organisation inom en inte alltför avlägsen framtid kommer i paritet med de krav som vårt stora exportberoende ställer. Exportföreningen har begärt inrättande av tre nya handelssekreterartjänster, som enligt dess mening bör placeras på kommersiellt relativt obevakade marknader, där snabbt utbyte av gjorda insatser kan väntas. En tjänst föreslås i Östeuropa med placering i Prag, en i Fjärran Östern med placering i Bangkok och en tredje i sydöstra delen av USA med placering i Atlanta. Beträffande Östeuropa anför Exportföreningen att detta område under senare år har blivit en allt intressantare marknad för många svenska exportindustrier. Sålunda ökade den svenska exporten till Östeuropa exklusive Jugoslavien med 5350 procent under åren 1960—1966. Vad som i förlängningen av perspektivet, herr talman, har särskilt intresse är den strukturomvandling, som de östeuropeiska staternas handel för närvarande genomgår. Tidigare mättes i dessa stater industriföretagens effektivitet uteslutande efter storleken av producerade kvantiteter. Nu uppmjukas detta från ekonomisk synpunkt stelbent dogmatiska system, och företagens effektivitet börjar i stället mätas efter relationen mellan tillverkningskostnader och = försäljningsvärde. Ett visst vinstmotiv tolereras, och över huvud taget har marknadskrafterna börjat få ett friare spelrum. Detta medför i sin tur att industriföretagen blir betydligt mer kostnadsoch kvalitetsmedvetna än tidigare. Dessutom kommer de i en helt annan utsträckning än förr att själva få planera sina inköp och välja utländska leverantörer av maskiner och utrustning. På grund härav blir en marknadsbearbetning med metoder som vi är vana vid säkerligen möjlig att genomföra i Östeuropa i avsevärt större omfattning än tidigare. På grund av den utveckling i öÖsteuropa för vilken här redogjorts kommer svenska företag att ställa ökade krav på den officiella representationen i fråga om kommersiell bevakning. Ett naturligt och effektivt sätt att möta dessa ökade krav är inrättandet av handelssekreterartjänster. Liknande motiv för en ökning av den kommersiella bevakningen kan framläggas i fråga om Fjärran Östern. Exportföreningen föreslår inrättande av en handelssekreterartjänst för detta område med placering i Bangkok. Vederbörande tjänstinnehavare skulle anförtros uppgiften att bevaka projekt som finansieras av Världsbanken, FN och Asiatiska utvecklingsbanken, vilken sistnämnda förmodas komma i gång på allvar nästa år. Den sålunda föreslagna tjänsten skulle omfatta Indien, Pakistan, Ceylon, Nepal, Thailand och Indonesien. Samtliga dessa områden är, herr talman, av mycket stort intresse för Sverige att kommersiellt bevaka med hänsyn till deras möjligheter att, inte minst mot bakgrunden av Asiatiska utvecklingsbankens framtida insatser, relativt snabbt öka sin handel med omvärlden. Med hänvisning till det anförda och till de argument som framförts i motionerna I1:8 och II:15 finner jag reservanternas krav på inrättande av två nya handelssekreterartjänster vara synnerligen väl underbyggt. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen 1 vid punkten 2 i statsutskottets utlåtande nr 10.

Herr talman! Det råder inga delad meningar mellan utskottets majoritet och reservanter om värdet och betydelsen av den verksamhet som handelssekreterarna utför, utan det är egentligen i fråga om uppbyggnadstakten för denna organisation som vi har delade meningar. När = handelssekreterarinstitutionen infördes en gång i tiden var det på förslag av en utredning som förordade att vi skulle inrätta sju handelssekreterartjänster. Sedan dess har det årligen tillkommit en så att antalet för närvarande är uppe i 13. Med bifall till Kungl. Maj:ts förslag blir det 14, alltså dubbelt så många handelssekreterare som utredningen på sin tid ansåg lämpligt att föreslå. Enligt utskottsmajoritetens mening torde det finnas starka skäl att följa Kungl. Maj:ts förslag, ty den organisation som vi nu har är så pass elastisk att man inom ramen för densamma i viss utsträckning kan tillgodose de önskemål som herr Sjönell framför. Den omständigheten att vi i dag har en handelssekreterare på en viss ort, som har varit intressant i ett tidigare skede men som numera kanske inte är lika intressant, betyder inte att vi i fortsättningen också skall behålla handelssekreteraren där. Det kan mycket väl visa sig att andra orter från affärssynpunkt blir mer intressanta, och då har man möjlighet att omdisponera redan inrättade handelssekreterartjänster. Därför kan mycket väl Bangkok komma i fråga som förläggningsort för en handelssekreterare i stället för någon plats som nu är mindre intressant. Vad gäller kravet på att Sverige skall ha en handelssekreterare i Östeuropa vill jag påpeka att Östeuropa är ett mycket stort och tänjbart begrepp; där finns många stater. Enligt de uppgifter vi fått till utskottet torde det vara lättare att sköta handelsförbindelserna med öststaterna på det sätt som hittills varit traditionellt än genom handelssekreterare. Man vill fortfarande gärna sköta affärsförbindelserna i dessa länder via de ordinarie diplomatiska representationerna. Herr talman!

Herr talman! Enligt utskottets mening är det väl motiverat att organisationen med handelssekreterare byggs ut ytterligare. Motiven har understrukits dels av herr Sjönell och dels av herr Lindholm, men längre än så sträcker sig inte välviljan mot de svenska exportansträngningarna. Vårt land är som bekant i högre grad än de flesta andra länder beroende av utrikeshandeln. Särskilt i tider av ökande internationell konkurrens är det av vikt att vi med kraft bedriver våra exportansträngningar, och där bör också staten hjälpa till. Vi kanske bör lära av exemplet från vår EFTA-partner Österrike, som har byggt ut ett mycket stort system med s.k. handeilsdelegerade, vilka dessutom finns i ett antal av 150 stycken. Det rör sig om för staten relativt blygsam ma kostnadsökningar, men vinsten kan bli mycket betydande. I sista stycket av min motion II: 15 insisteras på en förlängd förordnandetid för handelssekreterarna, men utskottet har ansett en begränsad förordnandetid innebära vissa fördelar. Jag kan gå med på de fördelar som utskottet pekar på, men systemet har också ganska betydande nackdelar som ej redovisats av utskottet. Jag tänker i första hand på det förhållandet att handelssekreterarna på många viktiga marknader behöver lång tid för att övervinna både språkmurarna och traditionsmurarna. Det har, exempelvis i Fjärran Östern, visat sig att verkliga insatser kräver en ingående kännedom om värdlandets traditioner och affärsmetoder, erfarenheter som man inte vinner på en så pass kort tid som 3 å 4 år. Det räcker ofta inte heller att kunna de stora världsspråken. Det är viktigt att handelssekreterarna som får tjänstgöra ute, får en åtminstone ytlig kunskap om landets språk. Sist men inte minst är det av stor vikt att vederbörande hinner bygga upp ett kontaktsystem, och det kan ta ganska lång tid. även om en eventuell efterträdare till handelssekreteraren får del av ett sådant kontaktregister så behöver han dock viss tid på sig för att kontaktlistan skall övergå från att vara namn på ett papper till personliga förbindelser. En annan motivering för en längre tjänstgöringstid ligger på det psykologiska planet. även om man kan ta för givet att handelssekreterarna är plikttrogna och entusiastiska representanter för den svenska exportansträngningen, har vederbörande i bakgrunden alltid vetskapen om att han inom tre år måste hitta en lämplig anställning i enskild tjänst. Risken finns då att han — kanske omedvetet — i sina exportansträngningar favoriserar något visst företag i den förhoppningen att han skall få en lämplig befattning i detta företag när hans tid som handelssekreterare är ute. Det saknas också med nuvarande system en sporre, som ett förlängt förordnande eller en karriär kan innebära. Om inte vederbörande är direkt »utlånad» från ett svenskt företag — och det kan vara en snedvridning i hans tjänst — måste han emellertid skaffa sig så goda relationer med svenska exportindustrier, att han lätt kan få en plats som motsvarar hans kvalifikationer. Även detta kan innebära en viss risk för snedvridning av handelssekreterarens arbete. Utskottet har förutsatt att Kungl. Maj:t även i fortsättningen kommer att besluta om förlängd förordnandetid, om särskilda skäl så motiverar. Om man inte beslutar om en förlängd tjänstgöringstid, bör Kungl. Maj:t tillämpa sin beslutsrätt om förlängd förordnandetid i större utsträckning än som hittills varit fallet. Herr talman! Trots min plädering för ett förlängt förordnande för handelssekreterarna har jag inget särskilt yrkande beträffande den delen av min motion utan ansluter mig till det av herr Sjönell framställda yrkandet om bifall till reservationen 1 vid punkten 2.
Herr talman! Vi har inom utskottet mycket ingående behandlat frågan on tjänstgöringstidens längd och därvid kommit till den bestämda uppfattningen, att handelssekreterarnas tjänstgöringstid inte får bli så lång att de blir permanenta tjänstemän. Det finns behov av förnyelse beträffande lokaliseringen av tjänstemännen. Dessutom tror jag att det ligger i det svenska näringslivets intresse att i sin tjänst få anställda som vunnit erfarenhet på dessa marknader och därigenom kan tillföra näringslivet impulser beträffande produktionsinriktning och marknadsbearbetning. Detta kan vara mera betydelsefullt än att ifrågavarande tjänstemäns förordnanden förlängs. Då före ligger nämligen den risken att de knyts till ambassaderna som vanliga ambassadtjänstemän och inte behåller den egenart som de i dagsläget har. Kungl. Maj:t förlänger regelmässigt tjänstgöringstiden med ett år utöver de tre år under vilka handelssekreteraren förordnas. Därest på någon plat: de traditionella internationella språken inte är gångbara utan det tar längre tid att acklimatisera sig, har Kungl. Maj:t möjlighet att beakta detta och ytterligare förlänga förordnandet. De i motionerna uttalade önskemålen kan därför helt tillgodses med nuvarande ordning. Genom ett bifall till utskottets förslag på denna punkt vin ner man den elasticitet i organisationen som man avsett med densamma.

Herr talman! Statsutskottet avstyrker motionerna I: 191 och II: 247, vari det yrkas på en skyndsam utredning och förslag till åtgärder rörande riskfyllda arbetsprocesser inom sprängämnesindustrin. Likaså avstyrks ett förslag om att sprängämnesinspektionen i administrativt och annat avseende helt skall underställas arbetarskyddsstyrelsen. Det finns i utskottsutlåtandet en skrivning som något överraskar. Det heter: »Då några skäl för ett ändrat ståndpunktstagande från riksdagens sida inte i motionerna anförts avstyrker utskottet det ifrågavarande yrkandet.» Den formuleringen är för mig obegriplig. Om det stått att det utifrån utskottets subjektiva uppfattning inte har anförts några skäl, hade jag kunnat acceptera det. Men utskottet skriver att motionärerna inte anfört några skäl. Motionerna innehåller ingenting annat än skäl för de yrkanden som ställts. Varför ställs då dessa yrkanden? För det första därför att sprängämnesindustrin är en i ordets verkliga mening livsfarlig hantering. För det andra därför att vi haft en rad olyckor inom denna industri. Dessa frågor har varit föremål för riksdagens behandling många gånger. 1964 utlovade socialministern en omfattande utredning med anledning av den olycka som inträffade den 29 oktober samma år, och denna utredning kom, som vi vet, också till stånd. Det är tekniskt möjligt att övergå till helt automatiserad drift inom sprängämnesindustrin. En viss övergång till sådan drift har redan skett vid sprängämnesindustrin i Sverige, bl.a. vid Nitro Nobels anläggning i Gyttorp. Men omställningen sker mycket långsamt och långt ifrån i den takt som de tekniska möjligheterna medger. Det enskilda företaget bedömer dessa frågor framför allt med hänsyn till vad som anses företagsekonomiskt gynnsamt, och omställningen får inte ske i en takt som minskar företagets vinstmarginaler. Jag skall inte uppta tiden med att citera de uttalanden som gjorts i anslutning till de olyckor som inträffat, exempelvis vid Nitro Nobels anläggningar. Men jag vill säga att dessa uttalanden nära nog andas litet cynism.

I denna PM heter det bl.a.: »En omläggning av driften vid företaget har påbörjats. Den syftar till att flytta personalen från tillverkningslokalerna till skyddsrum, varifrån maskinerna skall fjärrmanövreras.

Automatisering och fjärrstyrning av riskfyllda arbetsprocesser måste ställas som ett ovillkorligt krav för driftens fortsättning. Talet om betydande tekniska svårigheter när det gäller övergång till mera moderna tillverkningsmetoder innebär inte en riktig tolkning av de tekniska förutsättningar som nu finns. Kvarvaron av gamla, omoderna — ibland 30-åriga — tillverkningsmetoder är, som jag ser det, förestavad enbart av företagets vinstmotiv. Det är inte bara tillverkningsprocessen som bör bli föremål för åtgärder. Också lagringen av de explosiva varorna, liksom transporterna, måste bli föremål för översyn. Kontrollen är alltför slapp. Det finns anledning att erinra om att arbetskraften exempelvis vid Gyttorp upprepade gånger framfört klagomål. Tillåt mig därför sammanfatta det första yrkandet i motionen så, att det finns skäl för den utredning som föreslagits. Så till det andra yrkandet, nämligen att sprängämnesinspektionen i administrativt och annat avseende helt bör bli underställd arbetarskyddsstyrelsen. Det finns skäl också för det. Utskottet utgår ifrån att allt är i sin ordning, men så är inte fallet. Det skulle kunna anföras många skäl för påståendet att sprängämnesinspektionen inte fungerar tillfredsställande. Enligt arbetarskyddslagstiftningen sorterar sprängämnesinspektionen som yrkesinspektion under arbetarskyddsstyrelsen. ÅA andra sidan är sprängämnesinspektionen rent administrativt underställd kommerskolleglum. Många års erfarenhet talar för att det nuvarande förhållandet med två överordnade instanser skapar en olycklig dualism som <bidragit = till sprängämnesinspektionens bristande effektivitet. Att en särskild kontaktman under senare tid tillsatts inom arbetarskyddsstyrelsen för sprängämnesinspektionen kan inte anses tillfredsställan de; detta utgör ingen egentlig lösning. Tillåt mig erinra om, att det vid Landsorganisationens kongress 1966 förelåg en motion från Fabriksarbetareförbundets avdelning 57 i Gyttorp i denna fråga, vari man krävde just den ändring som denna motion yrkar på. När LO-kongressen behandlade motionen förelåg följande uttalande från landssekretariatet, vilket också kongressen senare godkände: »I motionen nr 53 har framhållits att den del av sprängämnesinspektionens verksamhet som berör arbetarskyddsärenden snarast må överföras till arbetarskyddsstyrelsen. LO har hos statsmakterna begärt att denna fråga skall utredas. I remissvar över utredningen om explosiva varor anförde landssekretariatet bl.a.: ”Det kan enligt LO:s uppfattning ej vara rationellt och ur arbetarskyddssynpunkt effektivt att två tillsynsorgan, yrkesinspektionen och sprängämnesinspektionen, vilka med hänsyn till verksamhetens art och syfte har i stort sett samma arbetsuppgifter, är underställda skilda centrala verk. Under hänvisning till de tidigare utredningar som varit av samma mening som LO, hemställdes att Kungl. Maj:t måtte föranstalta om ingående utredning beträffande sprängämnesinspektionens överflyttande till arbetarskyddsstyrelsen. I proposition över nämnda lagförslag ansåg departementschefen en omprövning av sprängämnesinspektionens organisatoriska ställning icke för närvarande påkallad. Med anledning härav upprepade LO:s arbetarskyddskommitté i utförligt motiverad skrivelse till cheferna för handelsoch socialdepartementen landssekretariatets krav.

Sprängämnesinspektören hotade i sin tur skyddsombuden med åtal, om de skulle sätta sin avsikt att säga upp sig i verket. Det är ganska belysande för hurdan situationen egentligen är inom denna industri. Det kan inte få vara så, att vi nu bara skall ge oss till tåls, tills nästa stora olycka inträffar. Eftersom omställningen av denna arbetsprocess inte sker snabbare, kommer det att inträffa nya olyckor. Herr talman! Jag vill därför yrka bifall till motionerna.

Herr talman! Vi är ju alla medvetna om att vissa synnerligen tragiska olycksfall har inträffat inom sprängämnesindustrin, och vi har väl alla blivit upprörda, då det har konstaterats att förhållandena i vissa avseenden inte har varit så nöjaktiga som vi hade önskat. Men riksdagen har ju också 1965 i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställt att Kungl. Maj:t skall ägna uppmärksamhet åt förhållandena på detta område, och vi förutsätter från utskottets sida att så sker.

Och den frågan löser man endast genom ombyggnad av de äldre industrierna och genom att följa utvecklingen på det området. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den mindre svenska industrin, till vilken enligt en vanlig tumregel brukar räknas företag med mindre än 50 anställda, spelar som bekant en ytterst viktig roll inom vår industriproduktion. Den har också den största betydelse för sysselsättningen, eftersom den ger arbete åt i det närmaste lika många människor som den s.k. storindustrin, dvs. företag med över 500 anställda. Den mindre industrins produktionsvärde uppgår till den imponerande siffran av drygt 30 miljarder kronor per år, eller nära en tredjedel av bruttonationalprodukten. Även om en stor del av de mindre industriföretagen arbetar som legotillverkare och underleverantörer — en fjärdedel av t.ex. verkstadsindustrins totala produktion utgörs av underleveranser till ett värde av cirka sex miljarder kronor — är ändå majoriteten av dessa företag tillverkare av färdiga produkter. Dessa färdigvaror, som representerar ett ytterst rikt och differentierat sortiment, avsätts emellertid i huvudsak på hemmamarknaden. Vår mindre industri är dock, trots sin nuvarande karaktär av huvudsakligen en hemmamarknadsindustri, i stor utsträckning lämpad för export om lämpliga förutsättningar härför skapas. Det finns för Övrigt redan i dag en rad mindre industrier, som bedriver en framgångsrik exportförsäljning på både europeiska och transoceana länder. Att öka den mindre industrins export har länge legat i såväl näringslivets som statens intresse. Från samhällets sida tog sig detta intresse konkret uttryck på så sätt att för ett tjugotal år sedan ett statsunderstött organ, Småindustrins exportbyrå, bildades. Denna byrå med sin styrelse, Småindustrins exportråd, har från en trevande start nu börjat finna sin form. Den utför i dag ett synnerligen förtjänstfullt arbete när det gäller att stimulera de mindre industrierna till export och att hjälpa deras företrädare att klara alla de tekniska svårigheter av olika slag som är förknippade med exportansträngningar. Under en god del av den tid som Småindustrins exportbyrå verkat, framför allt under de första åren, har byrån förutom med rådgivning i exportfrågor huvudsakligen sysslat med mässverksamhet. Byrån gjorde sålunda en inventering av den rika floran av utländska branschmässor och utvalde ett lämpligt antal mässor i olika länder, där det bedömdes lämpligt att utställa produkter från den mindre svenska industrin. Detta var en arbetsform som länge rönt intresse och uppskattning hos många småindustriidkare, och värdefulla exportkontakter har härigenom kunnat knytas. Under senare år har emellertid intresset för deltagande i utländska branschmässor svalnat betydligt i de mindre företagen och Småindustrins exportbyrå har därför satsat hårt på en annan exportstimulerande verksamhet, som visat sig ha betydande framgång. Denna verksamhet består av gruppförsäljningsresor, vilka noggrant planeras av byrån och varvid bl.a. handelskammare och handelssekreterarorganisationer utnyttjas i största möjliga utsträckning. Under kommande budgetår planeras resor i några fall till länder och platser där nyssnämnda organisation inte har några representanter och där alltså värdefulla replipunkter saknas. I dessa fall måste Småindustrins exportbyrå sätta in väsentligt ökade insatser, bl.a. i form av marknadsundersökningar. Över huvud taget förhåller det sig så, herr talman, att gruppförsäljningsresornas viktigaste resultat är, att preliminära direkta kontakter med tänkbara avnämare i olika länder kan knytas. Det räcker emellertid numera inte bara att få en personlig affärskontakt på en främmande marknad. Denna marknad måste närmare undersökas och analyseras, konsumtionsvanor kartläggas, lämpliga distributionsvägar undersökas etc. Det krävs med andra ord noggrann och detaljerad marknadsundersökning för att nå de önskade resultaten av exportansträngningarna. Till skillnad från storindustrin kan de mindre industriföretagen av olika skäl — bl.a. bristande tillgång på kompetent personal och avsaknad av resurser att skaffa sådan — icke på egen hand genomföra de erforderliga marknadsundersökningarna. Just i detta läge skulle Småindustrins exportbyrå kunna neutralisera de mindre industriföretagens underläge när det gäller tillgången på kvalificerad marknadsundersökningspersonal. Enligt min mening har utvecklingen nu gått därhän att biträde med att införskaffa de för en framgångsrik export oumbärliga marknadsfakta åt mindre industriföretagare måste bli en av huvuduppgifterna för Småindustrins exportbyrå i fortsättningen. Det är därför som kravet i såväl motionen II: 447 som i reservationen måste anses vara särdeles väl motiverat.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

Herr talman! Det råder inga delade meningar om att samhället bör stödja småindustrins strävan att öka sin export. Men här liksom på övriga punkter är det en avvägningsfråga hur mycket vi skall satsa. Det finns säkert få punkter i årets budget, där det inte skulle kunna anföras motiv för en höjning av anslagen. Den punkt vi nu diskuterar har departementschefen behandlat ganska gynnsamt, och det är ett uttryck för hans personliga intresse av en ökad satsning på detta område. Jag upprepar att vi här har att göra med en avvägningsfråga, inte en fråga om olika intressen i sak. Och då jag anser att den avvägning som gjorts innebär ett betydande steg framåt yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt som herr Lindholm säger; det mesta som vi sysslar med här i riksdagen är avvägningsfrågor. Och varje gång som vi inom oppositionen föreslår anslagshöjningar på något område säger regeringen att vi måste föra en stram budgetpolitik och att man därför inte kan öka anslaget. Man framhåller också att det finns så många andra områden där krav framställts om ökade anslag. Men om man på något område kan finna skäl för att göra avsteg från den principen, så är det just när det gäller exportstimulerande åtgärder. Exporten är den fasta klippa på vilken vårt välstånd ytterst vilar. Kan vi inte åstadkomma en rimlig utveckling för vår export, så stagnerar takten i vår välståndsökning. Vi får då inte den standardökning som vi eftersträvar. Jag anser därför att om vi skall göra en satsning på något område, så skall det vara på exporten. Och i det fall det här gäller skulle det också bli en mycket god utdelning på en liten insats. Det finns nämligen en betydande outnyttjad exportkapacitet hos de mindre industrierna här i landet. Här gäller det bara en ökning på 61 000 kronor, och om de pengarna satsades skulle utdelningen kunna bli mycket god.

Herr talman! Herr Sjönells argument att detta om något är ett område där det finns skäl till en extra satsning är det argument, som jag förmodar att de flesta vill åberopa för det område som de speciellt önskar omhulda. Intressena kan variera bland kammarens ledamöter och för var och en av oss framstår vissa avsnitt som väsentligare än alla andra avsnitt. Vi bör emellertid ändå bemärka de insatser som görs på detta område.

Därutöver kan man givetvis ha längre gående önskningar, men det är budgetens totala ram som bestämmer detta utrymme.
Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Sjönell tidigare anfört i denna fråga, men jag vill som motionär framföra några ytterligare synpunkter i anslutning till motionen. Om man under många år har ägnat sig åt den mindre industrin vet man vilken betydelse Småindustrins exportbyrå har för den mindre industrins möjligheter att föra ut sina varor till utlandet och där få avsättning för dessa. Jag hade en gång tillfälle att tillsammans med Småindustrins exportråd resa omkring i mitt hemlän, Örebro län, och knyta kontakter med företagarna där. Att denna verksamhet sedan följs upp av Småindustrins exportbyrå genom att industrins varor förs ut på utlandsmarknaden är ju av mycket stor betydelse. Det är trots allt så att vi kan sätta flera människor i arbete ju mer vi säljer. Eftersom handelsministern är närvarande här i kammaren vill jag fråga, om man inom handelsdepartementet har några exakta uppgifter om hur mycket småindustrin exporterar. Jag har i dag varit i kontakt med Småindustrins exportbyrå där man beräknar den totala exporten till drygt 24 miljarder kronor, varav småindustrins andel skulle vara 15—20 procent. Jag vet inte hur pass relevanta dessa siffror är, men om vi fick mera exakta siffror från depar tementet kunde vi erhålla en bild av vad den mindre och medelstora industrin betyder. Vi har i vår motion begärt ett med 61 000 kronor ökat anslag till marknadsföring. Man kan naturligtvis göra mycket stora besparingar genom att ordna en vettig distribution, och man kan inom denna sektor göra mycket stora rationaliseringsvinster. När det gäller produktionsrationalisering är vi väl alla överens om att vi skall minska kostnaderna så mycket som möjligt. För distributionsoch marknadsföringssidan har man dock kanske inte visat samma intresse. Det är emellertid uppenbart att det inom denna sektor står mycket att vinna. Det bekräftas också från Sveriges grossistförbund att detta är den sektor där man för närvarande skulle kunna göra de kanske största rationaliseringarna. Jag vill med det anförda, herr talman, yrka bifall till den vid punkten 8 fogade reservationen 2 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Alla är väl medvetna om att man i årets statsverksproposition är mycket försiktig med utgifterna. I allra högsta grad gäller detta utgifter som föranleds av begärda ökningar på personalsidan, och detta förhållande återspeglas inte minst under tionde huvudtiteln. Statsutskottet har i sin helhet naturligtvis varit införstått med behovet av sparsamhet. Men några gånger har det funnits en minoritet som avgivit reservation, bl.a. därför att det ansetts att de äskanden som gjorts av verk och styrelser varit så kraftigt underbyggda, att det varit motiverat att gå något längre än vad departementschefen föreslagit. Så är förhållandet beträffande statens prisoch kartellnämnd, vars avlöningsanslag vi nu skall behandla. Nämnden har begärt att fyra nya tjänster skall inrättas, men statsutskottets majoritet vill inte vara med om att inrätta någon ny tjänst. — Under en senare punkt i utlåtandet besandlas avlöningsanslaget till statens institut för konsumentfrågor. Institutet har begärt inrättande av åtta nya tjänster, men departementschefen föreslår endast inrättande av en ny tjänst, ett förslag som statsutskottets majoritet anslutit sig till. När det nu gäller statens prisoch kartellnämnd är det klart att det för att åstadkomma en effektivisering av prisövervakningen är nödvändigt att förstärka personalresurserna. även om man är medveten om att konkurrensprincipen är överlägsen allt vad regleringsprinciper heter måste man samtidigt se till att en sund prisutveckling främjas genom åtgärder som förhindrar konkurrensbegränsningar, och dit hör prisövervakning och konsumentupplysning. Det innebär bla. att man bör eftersträva en god samverkan mellan statens prisoch kartellnämnd och konsumentinstitutet. En personalförstärkning genomfördes visserligen förra året, men den har visat sig vara helt otillräcklig. I reservationen föreslås därför en uppräkning av anslaget med ytterligare 150 000 kronor för inrättande av fyra nya tjänster med bl.a. den motiveringen att samarbetet med konsumentinstitutet skall förbättras och intensifieras. Med detta, herr talman, tillåter jag mig föreslå att kammaren måtte bifalla reservationen 3 vid punkten 11.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att prisoch kartellnämnden behöver personal i tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra sin funktion. Därför har man också på senare tid — och senast förra året — tillfört nämnden medel för betydande personalförstärkningar. I nuläget och mot bakgrund av budgetbehandlingen tror jag dock att man bör lugna sig en aning och låta organisationen smälta denna tillväxt. Inte minst från dessa synpunkter är det betydelsefullt att följa utskottets förslag, till vilket jag yrkar bifall.

Herr talman! Beträffande de punkter i statsutskottets utlåtande nr 10 som nu återstår skall jag fatta mig mycket kort, dels därför att handlingarna som vanligt så utförligt redovisar både vad utskottsmajoriteten vill och vad reservanterna anser att jag inte behöver upprepa det här, dels och framför allt därför att jag vet att det i kammaren finns motionärer, som kan ha intresse av att själva plädera för sina åsikter. Reservationen 4a vid denna punkt är väl på sätt och vis en direkt följd av reservationen vid punkten 11. Skall statens prisoch kartellnämnd på ett riktigt sätt kunna fullgöra sitt arbete, fordras naturligtvis konsumentupplysning. Det är stora krav som ställs på konsumentinstitutet av såväl konsumenter som producenter. Skall det bl.a. kunna följa produktutvecklingen av nya varor, fordras givetvis en personalorganisation som är tillräckligt stor för att möta sådana nya krav. Institutet har i sina petita begärt åtta nya tjänster, men endast en har beviljats av departementet. I motionerna I:611 av fru Hamrin Thorell m.fl. och II: 777 av herr Nihlfors m.fl. föreslås en uppräkning av medelsanvisningen till avlöningar med 261 000 kronor. I reservationen 4a av herr Axel Andersson m.fl. tillstyrks motionärernas yrkande. Jag tillåter mig, herr talman, att helt kort föreslå kammaren att bifalla denna reservation.

Herr talman! På denna punkt liksom på åtskilliga andra kan man ha önskningar som sträcker sig längre än resurserna ger utrymme för. I det läge som nu råder måste vi, om vi skall ha en sund ekonomi, också driva en stram budgetpolitik och avstå från utvidgningar på områden, där de inte är oundgängligen nödvändiga. I detta sammanhang har så inte ansetts vara fallet, varför jag, herr talman, hemställer om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Utskottets talesman, herr Lindholm, sade nyss att det i denna fråga inte var oundgängligen nödvändigt att gå längre än vad Kungl. Maj:t föreslagit riksdagen. Vi som med särskilt intresse har studerat regeringens förslag i statsverkspropositionen har funnit att mycket litet har lagts till i jämförelse med föregående år. Man har endast gått med på att förstärka statens institut för konsumentfrågor med en tjänst. I övrigt är de uppräkningar som förekommit, såvitt jag kan se, av mera automatisk natur. Det betyder med andra ord att de inte ger någon förstärkning i egentlig mening. Det föreligger säkerligen inga delade meningar om behovet av en objektiv konsumentupplysning och inte heller om vikten av att denna upplysningsverksamhet bedrives så att den breda allmänheten så snabbt som möjligt får kännedom om de rön som framkommer t.ex. genom den forskning som ombesörjes av konsumentrådet och statens institut för konsumentfrågor. I dagens samhälle, med en ständig ökning av antalet produkter som konsumenten skall välja bland och med ständigt ökande reklam som på ett ofta mycket skickligt sätt för fram säljarnas argument till konsumenterna, är det absolut nödvändigt att köparna får stöd i en objektiv konsumentupplysning, bedriven av statliga organ. Därmed har jag inte sagt att reklamen inte innehåller väsentliga fakta om olika varor, men detta gäller tyvärr långt ifrån all reklam. Konsumenterna behöver därför en upplysning som är så aktuell som tänkas kan. De alltmer tek niskt utvecklade produkterna kräver också en utbyggd konsumentvaruforskning till hjälp för köparna. Får inte denna forskning tillräckliga resurser till sitt förfogande, betyder det att den inte ens kan hålla sin nuvarande position genom den ökade frekvensen av ändringar i olika produkters konstruktion — jag tänker här närmast på en hel del kapitalvaror, där behovet av aktuell information är trängande. I den föreliggande motionen, som behandlas av statsutskottet och som inte tillstyrkts av utskottets majoritet, har motionärerna, av vilka jag är en, gjort den bedömningen, att de anslagsökningar som regeringen velat ge till exempelvis statens institut för konsumentfrågor och varudeklarationsnämnden egentligen inte är mer än vad som erfordras för att täcka de automatiska utgiftsstegringarna. Det betyder alltså — som jag antydde i början av mitt anförande — en stagnation, vilket konsumenterna knappast är betjänta av. Om man ser litet närmare på vad konsumentinstitutet för sin del har äskat, finner man bl.a. i dess petita en redovisning av utvecklingen under de tio år som institutet varit verksamt som helstatligt organ. Det är egentligen ganska blygsamma förstärkningar av personell art som kommit institutet till del på forskningssidan. Det är bara sju tjänster som har inrättats allt sedan institutets första blygsamma början, och allt som allt gäller det i dagsläget 35 tjänster plus fyra arvodister. Det är dessa befattningshavare som skall planera och utforma undersökningsobjekt i dess helhet vid de egna laboratorierna och dessutom i samråd med skilda instanser planera och utvärdera projekt som helt eller delvis utförs av dessa instanser på institutets uppdrag och bekostnad. Dessa tjänstemän måste också utarbeta de artiklar av vetenskaplig karaktär, vari institutets undersökningsmetoder redovisas, samt tillsammans med upplysningsav delningens personal överföra forskningsresultaten till mera populära publikationer och till pressmeddelanden. Dessutom skall de medverka vid planläggningen av utställningar och vid utarbetandet av <studiemateriel om.m. Slutligen får man inte glömma att dessa tjänstemän givetvis också måste följa den tekniska utvecklingen samt vidmakthålla och utveckla det internationella samarbete som är särskilt angeläget ur effektivitetssynpunkt och som också tidigare har rekommenderats av statsmakterna. Ser man tillbaka på vad som har hänt på detta område finner man att många utredningar har arbetat under 1960 talet. 1964 års riksdag beslöt dock en utökning av konsumentinstitutets upplysningsavdelning på grundval av ett betänkande som lagts fram av konsumentupplysningsutredningen. Samma utredning framlade 1966 ett förslag under rubriken »Effektivare konsumentforskning», vilket inte omedelbart ledde till något resultat, om man inte till resultat vill hänföra tillsättandet av ytterligare en utredning, den s.k. konsumentutredningen. Utredningen från 1966, »Effektivare konsumentforskning», ansåg att om institutet skulle fullgöra sina dåvarande forskningsuppgifter behövdes totalt 48 tjänster vid de tre undersökningsavdelningarna, dvs. 13 personer utöver den nuvarande personalstyrkan. Men i och med att den nya konsumentutredningen tillsattes förra året finns det naturligtvis inte samma möjligheter som tidigare att föreslå mera genomgripande förändringar av konsumentupplysningsorganens arbetsformer. Detta är bakgrunden till att vi motionärer och även reservanterna inte har ansett att vi kan gå längre än till ett förslag om fem nya forskartjänster, alltså vad konsumentinstitutet självt äskat medel till. Vi tror också att detta förslag om utökade personella resurser inte på något sätt lägger hinder i vägen för den utredning som nyligen har påbörjat sitt arbete. Det kan inte hindra den att i framtiden ta ställning till hur konsumentupplysningsorganen skall arbeta. Genom denna ökning med fem tjänster till konsumentinstitutet anser vi att vi gynnar konsumenterna utan att vi på något sätt försvårar utredningens arbete. Jag yrkar alltså bifall till reservationen 4a vid denna punkt.
Herr talman! Jag tycker att det föreligger en viss risk för att kammarens ledamöter får en felaktig bild av det faktiska förhållandet, om jag låter herr Nihlfors” anförande stå helt oemotsagt. Av hans anförande framgick att det skulle bli en förstärkning med enbart en tjänst vid konsumentinstitutet. Det är riktigt när det gäller den fasta organisationen, men man bör då observera att det i propositionen föreslås att konsumentinstitutet får disponera inkomster av uppdragsprovningar för att anställa tillfällig personal. Genom att konsumentinstitutet erhåller denna möjlighet skapas också förutsättningar att disponera nuvarande personal på sådant sätt, att den i ökad omfattning kan inrikta sina arbetsinsatser på institutets egen undersökningsverksamhet. Detta ger en helt annan bild av förhållandet än den som man fick då man lyssnade till herr Nihlfors” beskrivning.

Herr talman! I dagarna har kommit fram ett aktstycke, som är intressant och värdefullt som inlägg i den ständigt pågående debatten om konsumentfrågorna, eftersom denna debatt också innefattar samhällets ansvar för dessa frågor. Jag syftar på den slutrapport som den s.k. Skoglundgruppen har avgivit. Med den sammansättning som gruppen har ger denna rapport uttryck för de meningar om konsumentpolitiken, som omfattas av det socialdemokratiska partiet och Landsorganisationen. I anslutning till de tidigare inläggen här vill jag gärna betona att denna rapport innehåller krav på en större satsning på konsumentupplysningen från samhällets sida.

Det är lika viktigt ur samhällsekonomisk synpunkt som ur den enskilde konsumentens synpunkt att det inte framställs varor och tjänster som är olämpligt utformade och inte fyller rimliga krav på användningsmöjligheter eller sådana varor som inte är önskade av konsumenterna. Konsumentpolitiken bör bidra till att inrikta produktionen på varor och tjänster av sådant slag och så utformade, att de stämmer med konsumenternas långsiktiga behov. Jag skall inte gå närmare in på hur man i Skoglundgruppens rapport skisserat ett sådant system för en konsumentpolitik som integreras med den allmänna näringspolitiken, men man förutsätter en vidareutveckling av samhällets konsumentupplysning på alla nivåer: centralt, regionalt och lokalt. Man förutsätter också en inriktning av denna upplysning som tar hänsyn till att konsumenterna inte är någon homogen grupp, utan består av dels mycket aktiva, informationssugna människor, dels bekväma och likgiltiga personer. Informationsbehovet sett ur den samhällsekonomiska aspekten måste ta hänsyn härtill och erbjuda information och vägledning på ett bekvämt sätt. Det är ock så mycket viktigt att samhället på ett tidigt stadium ger stöd åt alla konsunrenter, aktiva såväl som likgiltiga, och påverkar produktutvecklingen genom iprototypprovningar och testningar inman serieproduktion kommer i gång. Jag har så utförligt uppehållit mig vid denna rapport därför att man där anatTyserat och angripit de frågeställningar som tas upp i motionerna I: 250 och 11: 458 vilka behandlas under denna punkt. Som en av motionärerna vill jag säga att vi har försökt visa att konsumenternas berättigade krav och önskemål i fråga om en vara ofta inte står i Telation till de varor som för närvaran «de framställs. Inte så sällan släpps varor ut som är dåligt utprovade och ibland t.o.m. förorsakar direkta skador. Vi anför exempel på hur man genom olämpligt utformad reklam försöker du 'pera köparen och uraktlåter att informera om väsentliga förhållanden. Vi understryker också att den samhälleliga upplysningen är i underläge då den skall ta upp konkurrensen med den enorma reklamapparaten. I stället för att återge de exempel som anförs i motionerna, som jag ber att få hänvisa till, kan jag inte låta bli att ta ett par dagsfärska exempel av samma slag som visar vad man anser vara produktutveckling och hur informationen om de nya produkterna sedan serveras konsumenterna. I går såg jag i en tidning en annons som talar om två diskmedel. Det ena har funnits en tid och heter Flink 4. Om det skriver man att det »har diskkraft så man baxnar. Ett koncentrerat och oparfymerat diskmedel. ——— = Landets mest köpta av alla märken. Det bästa diskmedlet för Er som vill göra disken ren, rätt och slätt.> Sedan presenterar man ett nytt diskmedel. Det heter Tend diskmedel. Om det skriver man att det »har samma goda diskkraft som Flink 4. Tend diskmedel är anpassat för Er som vill ha något utöver diskeffekten. Dess annorlunda konsistens, färg och mjuka lödder gör diskbestyren behagliga. Tend diskmedel har dessutom en skön doft.» Vem som vill ha en doftande disk vet inte jag. Den nya produkten kostar 15 procent mer än det diskmedel som bara diskar »rätt och slätt». Jag hämtar ur gårdagens tidningar ett annat exempel från samma bransch. Det handlar om Bris-tvålen som man upptäckt innehåller ett livsfarligt gift för hundar. En professor på veterinärhögskolan anser det synnerligen befogat med en varning på tvålens omslag, eftersom flera hundar avlidit sedan de ätit upp Bris-tvål — den används tydligen ofta för hundhygienen. Tvålen innehåller nämligen ett direkt livsfarligt transpirationsmedel. Härom säger direktören i företaget Sunlight, som tillverkar denna tvål, att det är onödigt med en sådan varning, eftersom folk ändå inte läser vad som står på en förpackning. Om nu detta är riktigt, så borde väl samhället se till att för djur och människor direkt livsfarliga produkter icke fick tillverkas. Här finns utan tvivel en lucka i lagstiftningen. Detta var som sagt bara ett par nya exempel som visar att någonting måste göras på detta område. Konsumenterna behöver stöd i köpögonblicket, men en upplysning i det syftet måste också ses som ett led i en konsumentpolitik som tar sikte på ett effektivt utnyttjande av vår ekonomis totala resurser. Ur den synpunkten kan inte alla möjliga mer eller mindre olämpliga och oriktiga varor få komma till. Det är ett uppenbart slöseri både ur den enskildes och samhällets synpunkt att framställa och sälja produkter av dålig kvalitet eller att utnyttja vår köpkraft för att skapa konstlade behov — något som också händer — eller att bygga upp en köpoch slängattityd som befrämjar tillverkning och försäljning av skräp av varjehanda slag. Vi har förvisso så många otillfredsställda behov i vårt samhälle både i fråga om varor och tjänster, att en sådan produktion knappast kan anses påkallad.

Vi har tyckt att det ligger i linje med utredningens uppdrag att utarbeta ett förslag till ett administrativt och organisatoriskt system för konsumentpolitiken som har den inriktningen. Nu framhåller emellertid statsutskottet, att man inte särskilt behöver ge utredningen detta uppdrag, eftersom utredningen redan har det uppdraget. Denna uppgift, som jag väl har anledning att sätta tilltro till, måste betyda att konsumentutredningen tar upp just dessa frågeställningar. Med hänsyn härtill avstår jag från att ställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Lindholm påpekade i sitt tidigare inlägg att konsumentinstitutet med regeringens ställningstagande skulle få disponera de pengar, som man tar in genom särskilda uppdragsprovningar, för att anställa tillfällig personal och kanske därigenom skulle kunna öka uppdragsverksamheten. Jag vill då påpeka att detta är en helt annan sida av den sak vi har diskuterat här. Jag har uppehållit mig mest vid den forskningsverksamhet som institutet behöver få förstärkt personal till. Institutet har redan i sina petita i höstas påpekat att man borde få disponera de inkomster man får för dessa uppdragsprovningar, men det utesluter ju inte att man — när nu Kungl, Maj:t går med på det — också och HBanske med större rätt har anledning att inrikta sig på en utökad forskning. Till sist, herr talman, vill jag förstär ka den argumentering som vi motionärer anfört både i motionen och i någon mån genom mig här i kammaren genom att erinra om vad som står i slutet av de direktiv som regeringen gav den konsumentutredning som tillsattes förra sommaren. Där heter det: »Åtskilliga av utredningens arbetsuppgifter kan kräva lång tid. Det är därför angeläget att framhålla vikten av att den statliga konsumentupplysningen inte stannar i utvecklingen under den tid utredningen pågår.» Det är detta som har gjort att vi trots pågående utredning anser att sådana här relativt små förbättringar i organisationen för bland annat konsumentvaruforskning kan genomföras utan att man hindrar utredningen i dess arbete.

Herr talman! Först några ord till fru Lewén-Eliasson. De problem som fru Lewén-Eliasson i sin motion i anslutning till statsverkspropositionen föreslår skulle utredas är ju i sak redan föremål för utredning inom konsumentinstitutet. Det är också med hänvisning därtill som utskottet har hemställt om avslag på ifrågavarande motion.

Herr talman! Mitt anförande skall bli om möjligt ännu kortare än det förra. Denna gång gäller det varudeklarationsnämnden. I sina petita har nämnden begärt anslag för internationellt samarbete med 60 000 kronor och för utredning och information med 125 000 kronor. Departementschefen har inte funnit sig kunna biträda detta förslag. Från folkpartihåll har i motionsparet I: 611 och II:777 yrkats bifall till varudeklarationsnämndens = framställning. Det förefaller mig som om det är viktigt att varudeklarationsnämnden får möjlighet att utveckla internationellt samarbete, inte minst därför att man då kan spara pengar genom rationaliseringsvinster. Under sådana förhållanden vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen under punkt 15.

Herr talman! Inom utskottet har vi inte funnit några skäl att frångå det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget, och jag ber härmed att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vad beträffar anslag till varudeklarationsnämnden har riksdagen för några år sedan bifallit ett motionsvis framställt yrkande om ökning av anslaget med 100 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t då föreslog. Det var ett tecken på att riksdagen då uppskattade den verksamhet varudeklarationsnämnden bedriver och ett bevis för att riksdagen ville snabbare förstärka nämndens möjligheter till ökade insatser. I dag är situationen tydligen en annan. Reservanterna anser emellertid att nämnden bör få, som herr Sterne sade, ett anslag utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit med 185 000 kronor. Framför allt gäller det då det internationella samarbetet, informationsverksamheten och vissa undersökningar. Jag skall något mera utförligt beröra detta, eftersom de två närmast föregående anförandena väl får betraktas som mera formella.

Dessutom har vi att beakta den utveckling som ju pågår och som innebär, att allt fler varor säljs i allt fler länder. Möjligheterna att få fram internationella och av så många länder som möjligt godtagbara metoder är alltså större än tidigare. Det är därför nödvändigt att varudeklarationsnämnden håller sig väl framme och drar nytta av de erfarenheter som man skaffar sig ute i världen. I fråga om informationsverksamheten har varudeklarationsnämnden den uppfattningen — som jag tycker att man kan dela — att det behövs en satsning på framför allt butiksinformation. Det föreligger ju en tendens till upprättande av allt fler snabbköp där kunderna lämnas så att säga vind för våg med alla frestelser mitt framför näsan, och alla vet hur lätt det är att falla för dem. Möjligheten att läsa en varudeklaration finns ju, men alla varor har inte någon sådan. Det är denna brist som behöver avhjälpas, och jag tror att det är väl använda pengar att, som vi föreslår, satsa på en ökning av informationen. Varudeklarationsnämndens gamla normer har dessutom sedan flera år tillbaka alltmer kritiserats; normerna är inte längre helt up to date. De behöver revideras och detta snabbare än man tidigare ansåg behövligt. även med hänsyn härtill är det nödvändigt med en höjning av anslaget till varudeklarationsnämnden. Vi kan inte, åtminstone inte som konsumenternas företrädare, ha råd att avstå från en så relativt obetydlig anslagsökning som den som föreslås i reservationen. Herr talman! Till slut vill jag beröra en sak som tyvärr inte omnämns i motionen men som redovisas i statsverkspropositionen. Utöver sin ordinarie personalstab har varudeklarationsnämnden fyra tjänstemän, vilkas löner helt eller delvis finansieras med medel från konsumentrådet. Rådet har beviljat anslag till tre av dessa tjänster fram till den 1 juli 1968, och anslaget för den fjärde torde ha utgått i början av detta år. Varudeklarationsnämnden har i sin framställning till Kungl. Maj:t framhållit, att det är i högsta grad angeläget att dessa fyra tjänster överförs till dess budget. Tjänstemännen har också krav på att få fastare anställningsformer. Dessutom löper varudeklarationsnämnden risken att förlora denna typ av kvalificerade och specialinriktade tjänstemän, vilket naturligtvis skulle betyda en förlust för verksamheten. Såvitt jag förstår har Kungl. Maj:t inte tagit ställning till frågan om dessa tjänsters budgettillhörighet, vilket kan beklagas också ur den synvinkeln att det inte är särskilt bra att uppenbarligen permanent behövliga tjänster år efter år avlönas från statens konsumentråd, som ju närmast har till uppgift att besluta om anslag till vissa bestämda forskningsprojekt vilka dessutom bör vara tidsbegränsade.

Herr talman! Kammaren har i dag behandlat en del frågor rörande möjligheterna att följa utrikeshandeln och prisutvecklingen på hemmamarknaden, och i samtliga fall har kammarens majoritet gått emot reservationerna om ökade resurser för dessa ändamål, trots att allting enligt min mening tyder på att vi behöver rusta upp för att i möjligaste mån vara med och konkurrera på dessa områden. Utskottets talesman herr Lindholm har ett par gånger framhållit att vi måste väga det ena mot det andra, och detta är vi väl alla ense om, men enligt min mening har man ändå visat alltför stor njugghet i några fall. Vi har nu hunnit till punkt 16 i utskottets utlåtande som gäller anslag till patentoch registreringsverket. Där har det avgivits en reservation med tillstyrkan av yrkandet i motionerna I: 368 och II: 459, som avser tillsättande av nya tjänster till en kostnad av 454 000 kronor inom den sektor som behandlar patentansökningar. Patentverket har begärt 59 nya tjänster, men propositionen har endast upptagit 8 sådana tjänster. Det kan här påpekas att patentverket är självfinansierande och att de som anlitar verkets tjänster efter den i fjol fördubblade avgiften bör kunna göra anspråk på att patentärendena behandlas i snabbare takt än hittills. I genomsnitt lär ett patentärende ta fem år för att bli klart, och det kan givetvis inte vara tillfredsställande. Under den tiden är en patentansökan naturligtvis inte användbar på samma sätt som ett godkänt patent. Uppfinningen kan ju inte säljas, och tillverkningen kan knappast utlämnas på licens till andra företag. Enligt uppgift lär det nu finnas cirka 62 000 oavgjorda patentärenden i verket. För att avlasta denna stora balans har patentverket försökt göra en långtidsprognos med insättande av vissa rationaliseringsåtgärder, och det förslag som patentverket i år lagt fram bygger på denna långtidsprognos. Även om det är tacknämligt att man i departementet är försiktig med utgifterna reagerar jag i detta fall emot det sätt på vilket patentverkets förslag har behandlats. Den blygsamma anslagsökning som föreslås i nämnda motioner bör kunna beviljas, inte minst med tanke på den vikt näringslivet tillmäter en snabbare behandling av patentärenden. Herr talman! Med det anförda ber jag att få föreslå kammaren att bifalla den vid punkten 16 fogade reservationen 6 av herr Virgin m.fl.

Herr talman! Även denna punkt tillhör de årligen återkommande. Vi diskuterar varje år hur långt vi skall gå i fråga om personalförstärkningar vid patentverket. Nu har ju verkets personal undan för undan ökats; om vi blickar tillbaka ett antal år finner vi att personalsituationen i dag är radikalt förändrad i förhållande till vad den tidigare varit. Men det egendomliga är att tendensen på en punkt är ungefär densamma, nämligen när det gäller antalet icke behandlade patentsökta ärenden, som tycks stiga i samma takt som personalresurserna ökar. Jag vill inte påstå att man på något sätt skulle slöa inom patentverket, utan denna situation har väl uppstått på grund av olika samverkande förhållanden, bl.a. en ökad aktivitet på patentområdet. Jag vill i detta sammanhang också erinra om att man för närvarande arbetar med att genomföra vissa Yratio naliseringsåtgärder. Man försöker bl.a. att organisera upp verket så att handiäggningen av patentärenden kan bli mer rationell. Ett ärende som är särskilt brådskande behöver som bekant inte ligga i en »datumkö», utan kan behandlas med förtur. Och om någon har sökt men ännu inte erhållit patent för en vara, är vederbörande inte förhindrad att tillverka denna, utan kan bedriva produktionen i full skala. Genom att markera att patent är sökt kan han spärra eventuella konkurrenter. Därtill kommer att man eftersträvar ett visst förenhetligande av det nordiska samarbetet beträffande patenthandlingar, vilket i sin tur kommer att lätta något på trycket. En ytterligare faktor som måste verka i denna riktning är att Kungl. Maj:t har bemyndigat patentverket att bedriva ett visst samarbete med Västtyskland och USA i fråga om patenthandlingar. Det är mycket möjligt att man trots dessa åtgärder i framtiden ändå kommer att få räkna med en ökad arbetsbörda i form av ansökningar i patentärenden. Jag vill i detta sammanhang ytterligare understryka ett förhållande, nämligen att viss del av den personal som behövs skall ha inte bara ingenjörsutbildning utan jämväl juridisk utbildning. Det är inte så enkelt att få tag i så mycket folk som man behöver med just dessa kvalifikationer. Jag tror att det nuvarande tillvägagångssättet, att försiktigt bygga upp organisationen med användande av extra personal i den utsträckning sådan är disponibel, är det enda möjliga i nuläget. Jag ber, herr talman, med stöd av det anförda att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag finner herr Lindholms anförande ganska egendomligt. För att till att börja med dra ut konsekvenserna av den inledande delen får man härav den uppfattningen, att han menar att personalen på patentverket inte sköter sig. Det har sedan inte så stor betydelse, att han därefter tillfogar en brasklapp om att han kanske inte menar så. Men det synes som om granskningstakten avtar och antalet eftersläpningar ökar ju mer folk man sätter in — det var ungefär vad herr Lindholm sade. Jag vill deklarera att jag har ett mycket stort förtroende för tjänstemännen och personalen på patentverket. Redan i min motion har jag klargjort att jag hyser den största aktning och respekt för deras prestationer. De har verkligen ansträngt sig inom ramen för de ytterligt knappa resurser som statsmakterna ställt till patentverkets förfogande. Herr Lindholm bör beakta att jag i min motion inskränkt mig till att begära förstärkning just på patentavdelningens granskningsavdelning. I år behövde jag inte återkomma med kravet på ytterligare en tjänst som patenträttsråd på besvärsavdelningen, ty departementschefen föreslår själv inrättande av en sådan tjänst. Men att framställa saken så, att inrättandet av denna tjänst som patenträttsråd skulle innebära en förstärkning av granskningsavdelningen är ju att ge kammaren ett missvisande intryck. Vad man åstadkommer är att det blir möjligt att komma till rätta med den ytterst svåra balans som föreligger på besvärsavdelningen. Utskottsmajoriteten skriver i utlåtandet: »Förutom 260 000 kr. för anställande av biträdespersonal m.m. har medel beräknats för åtta nya tjänster, Kammarens ledamöter får naturligtvis då uppfattningen att dessa 260 000 kronor uteslutande avser nyhetsgranskningen. I verkligheten är 100 000 kronor avsedda för varumärkesavdelningen, 60 000 kronor för fortsatta undersökningar av prestationsmätningar inom verket och 100000 kronor för allmänna biträdestjänster inom hela verket. Så mycket blev det av den generositet i fråga om nyhetsgranskningen som herr Lindholm å utskottsmajoritetens vägnar här givit uttryck för! Förra året påpekade jag att ansökningsavgiften dubblades för tredje gången å rad den höjdes alltså med 100 procent. Då hette det att man skulle ha en ansökningsavgift som bättre stämde överens med hela verkets kostnad för granskningen av en patentansökan. Vad har man då gjort sedan riksdagen lämnade ärendet? Jo, på administrativ väg har man nu infört avgifter för första, andra, tredje och fjärde året under vilket ett patent skall gälla, trots att den statistik som läggs fram visar att det tar i genomsnitt 43/4 år innan en patentansökan är behandlad. Den som ansöker om patent skall alltså numera betala avgift för den tid under vilken verket genomsnittligt inte kan prestera en enda avgjord ansökan. Härigenom får verket, enligt slutgiltiga uppgifter som jag fick innan motionen skrevs, in ytterligare 2 miljoner kronor. Det oaktat står det i statsverkspropositionen att vid oförändrade avgiftssatser ger verket 2,2 miljoner i överskott. Det omtalas inte att verket därefter genom höjning av dessa avgifter fått in ytterligare 2 miljoner kronor. Dessutom har man följt det råd som jag under många år givit och infört differentierade avgifter för tryckning av patentavskrifter med hänsyn till hur långa dessa är. Det tycker jag är riktigt, men jag har blivit bönhörd över hövan: man har infört så höga avgifter att man får in ytterligare 500000 kronor på denna tryckning utöver grundavgiften. När vi ser att verket på detta sätt dels genom vad riksdagen beslutat, dels genom på administrativ väg införda nya avgifter bara ökar sina inkomster samtidigt som regeringen säger nej till inrättande av ytterligare tjänster, varigenom möjligheterna att komma till rätta med eftersläpningen skulle kunna vidgas, så går det inte att använda sådana argument som dem herr Lindholm framför. Näringslivet kan helt enkelt inte vara tillfredsställt med en sådan ordning. Jag har aldrig velat skämta med allvarliga saker och jag har heller inte velat vara cynisk. Men jag frestas säga att det tydligen är regeringens och herr Lindholms mening att man för att få hort eftersläpningen bara skall fortsätta att höja avgifterna och på det sättet få dem som söker patent att sluta upp med att intressera sig för den tekniska utvecklingen i vårt land och inte längre söka patent. Fortsätter man bara att höja avgifterna tillräckligt mycket och retar uppfinnarna och näringslivet genom att låta patentverkets service bli utomordentligt bristfällig, så går det kanske att bringa ned eftersläpningen — och både herr Lindholm och jag skulle alltså bli nöjda åtminstone i det hänseendet! Men jag tror inte att herr Lindholm och regeringen kan ha något intresse av att behandla uppfinnare och företag på det sättet. Man lägger ned mycket arbete på att göra en långsiktsplan — herr Lindholm känner väl till den — och dessutom framlägger man varje år en petitaskrivelse, den senaste omfattande 113 sidor, späckad med uppgifter och argument för att åtgärder måste vidtas för att förbättra förhållandena. Därefter behandlas motioner i riksdagen, i vilka det framläggs väl underbyggda argument för att patentverket sannerligen behöver ökade resurser. Men resultatet blir endast att man gör uttalanden som går ut på att trots att antalet anställda ökas för varje år så får man ingen förbättring till stånd i patentverket. I petitaskrivelsen står på s. 4: »Enligt nämnda långtidsbedömning har patentverket därför räknat med att personalstaten ökas med 5 tekniska granskare vartdera av de sex budgetåren 1968 74.

Herr talman! Jag tröttnar snart på att argumentera sakligt. Jag vill berätta en liten historia. Två scouter, Tom och Kalle, skulle göra en god gärning varje dag. En kväll frågade man Tom vilken god gärning han hade uträttat. »Jag har hjälpt en tant att gå över gatan.» Så frågade man Kalle vad han hade gjori. »Jag har hjälpt Tom.» »Men han hjälpte ju en tant att gå över gatan.» — »Det gjorde jag också.» — »Men behövde ni vara två för det?» — »Ja, tanten ville inte.»

Herr talman! Vi har vid skilda tillfällen också försökt hjälpa herr Löfgren att gå över gatan. Men han vill inte han heller, och då är det inte så mycket att göra åt saken. När herr Löfgren i mitt förra yttrande försökte tolka in sådant som det inte innehöll, måste jag reagera. Jag markerade att vi här har en problematik att brottas med som inte kan lösas enbart med <personalförstärkningar. Om vi inte angriper problemets kärna utan endast försöker lösa personalproblemen, finns det risk för att vi skapar ett mammutverk, och det förbättrar inte förhållandena mera radikalt. Därför bör man nog i detta läge främst lita till de rationaliseringsåtgärder som planeras på detta område. Det nordiska samarbetet exempelvis måste betyda en lättnad i patentverkets verksamhet. Vidare har Kungl. Maj:t lämnat patentverket fullmakt att sam arbeta med Västtyskland och Amerika när det gäller vissa patentmål. Denna fullmakt berör enligt uppgift ungefär 20 procent av patentmålen. För min personliga del tror jag att vi bör få fram också andra åtgärder för att på ett radikalare sätt bryta den mycket tråkiga trend som vi har haft på detta område. Jag har verkat i detta hus under 32 år och jag har praktiskt taget varje år fått höra talas om den stora eftersläpningen beträffande patentärenden. Därav har jag dragit slutsatsen, att det inte räcker med personalförstärkningar. Det måste också vidtas andra åtgärder för att försöka åstadkomma ett bättre resultat. Därvidlag förefaller mig en viss rationaliseringsprocess vara nödvändig liksom ett samarbete med andra länder. Herr Löfgren försökte förringa värdet av den personalförstärkning på olika områden som det nu föreliggande förslaget innebär. Det är ändock att gå till vissa överdrifter. Jag vet inte om det tillhörde den sakliga eller den osakliga delen av herr Löfgrens anförande; han markerade ju att det bestod av två olika avsnitt. Om det tillhörde den icke sakliga delen kan jag förstå formuleringarna, ty den personalförstärkning som genomföres måste totalt sett komma verket till godo och betyda en lättnad i dess arbetsbörda. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr talman! Jag är ledsen att behöva konstatera vad herr Lindholms senaste anförande ungefär innehöll: »Det räcker inte med personalförstärkningar. Man måste också vidta vissa rationaliseringsåtgärder.» Herr Lindholm nämnde också en del av vad som skulle göras. Han vet emellertid lika bra som jag att allt detta har redovisats av pateniverket. Hade verket inte vidtagit dessa rationaliseringsåtgärder och räknat med att allt det som herr Lindholm talar om skulle komma att utföras, hade förhållandet varit ännu mera besvärligt. Kontentan av detta herr Lindholms ställningstagande blir att jag i fortsättningen nästan skulle vilja rekommendera patentverket att sluta med att utföra välgrundade petitaskrivelser och utredningar för att visa regeringen och herr Lindholm i statsutskottets femte avdelning att det behöver vissa förstärkningar. I stället kunde kanske patentverket använda de pengar, som det har lagt ned på att sakligt och välmotiverat i tjocka luntor och utredningar bevisa nödvändigheten av en upprustning, till att skaffa personal för att ta igen en del av den eftersläpning, som vi tydligen framgent får lov att räkna med.

Herr talman! Jag har givetvis all anledning att yrka bifall till reservationen under denna punkt.

Herr talman! Bevillningsutskottets En inventering utförd av 1962 års fritidsutredning gav besked om att vi har ett stort antal fritidshus i landet. Antalet uppgår sannolikt i dag till över 200 000. Utredningen gav även besked om att inte mindre än 65 procent av tätortshushållen önskar att äga ett sådant hus. Detta visar att här föreligger ett uppdämt behov som vid tillfälle kommer att göra sig gällande. Man kan också säga att stugägarna i allmänhet välkomnas av värdkommunerna. På plussidan räknar man in bl.a. möjligheterna till arbete och utkomst för ortens hantverkare under uppbyggnadsperioden och möjligheterna för servicenäringarna att betjäna och förtjäna under den tid fritidshusen senare är bebodda. Som exempel kan anföras att säkerligen många lanthandlare kan fortsätta sin näring eller utvidga och förbättra sin åretruntservice till ortens bofasta befolkning enbart tack vare inkomsterna av den ökade omsättningen under sommarmånaderna. Givet är emellertid också att kommunerna belastas med extra kostnader för fritidshusens invånare och olika åtgärder för deras välbefinnande och trivsel. Kostnaderna har av fritidsutredningen beräknats till mellan 50 och 100 kronor per år och fritidshus. Utredningens förslag var att kommunerna skulle ha rätt att utta en årlig avgift per fritidsbostad på högst 200 kronor. Detta förslag har hittills inte föranlett någon åtgärd från statsmakternas sida. Bevillningsutskottet konstaterar också att problemet kvarstår. Utskottet anför sålunda: »Det är givetvis angeläget att fritidskommunerna blir i skälig mån kompenserade för sina kostnader för fritidsbebyggelsen. Det torde knappast kunna bestridas att för åtskilliga utpräglade fritidskommuner de skatteintäkter och avgifter som kan erhållas från sommargästerna ofta inte förslår till täckande av de kostnader som fritidsbebyggelsen medför.» Man konstaterar alltså i betänkandet att problemet kvarstår och förutsätter att Kungl. Maj:t kommer att ägna spörsmålet fortsatt uppmärksamhet. Detta får väl tolkas så, att utskottet anser motionärerna vara ute i angeläget ärende. Jag vill också säga att vi anser skrivningen positiv och välvillig, även om jag för min del vill beklaga att utskottet tydligen inte ansett sig kunna gå på den linje som motionärerna angivit, nämligen att avlåta en skrivelse till Kungl. Maj:t i frågan. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! De motioner som vi nu behandlar sammanfaller i stort sett med dem som jag m.fl. väckte vid 1967 års riksdag och som utmynnade i eit förslag att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära att åtgärder vidtogs för att snarast införa en särskild beskattning på fritidshus. Bevillningsutskottet har såväl i sitt betänkande nr 12 1967 som i sitt betänkande nr 8 i år uttalat som sin mening att utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t kommer att ägna dessa frågor särskild uppmärksamhet. Herr talman! Låt mig bara tillägga att fritidsutredningen kom fram till att denna fråga så småningom skulle komma att beröra cirka en halv miljon sommarstugeägare och hundratals fritidskommuner över hela landet.

Fritidsutredningens tanke var att kommunerna skulle kunna få möjlighet att besluta om en s.k. särskild sommarstugeskatt. Fritidsutredningen nämnde också ett belopp på högst 200 kronor per år. Kommunalmännen ute i landet har oavsett politisk färg med glädje tagit upp detta förslag, och de väntar nu att ärendet så småningom skall komma på riksdagens bord. Bevillningsutskottet är också mycket positivt inställt till frågans lösning, såväl i det betänkande som vi i dag behandlar som i det betänkande som lämnades i fjol. Då är det bara att hoppas på att frågan fått ytterligare en stöt framåt. För dagen har jag inget yrkande, men i likhet med herr Gustafsson i Stenkyrka får jag säkert anledning att återkomma till denna fråga, vilken för fritidskommunerna är mycket angelägen.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 9 behandlas ett motionspar, vari hemställs om förslag till ändring av 76 § taxeringsförordningen på så sätt att tidpunkten för anförande av kommuns besvär utsträcks till utgången av oktober månad under taxeringsåret. För närvarande gäller att kommuns besvär skall ha anförts före utgången av augusti månad. Avskriften av inkomstlängden skall enligt 45 § taxeringskungörelsen ha tillställts kommunens styrelse senast den 31 juli under taxeringsåret. Kommunen har därför endast augusti månad på sig för att anföra besvär. Det händer även att taxeringslängden inte blir färdig i rätt tid, och då får kommunen ännu kortare tid till sitt förfogande. Under augusti pågår också semestrar och man håller på med förberedelser för att upprätta staten. Behandlingen av = taxeringsärendena måste därför bli mycket summarisk och besvärstiden bör sålunda förlängas i enlighet med motionärernas förslag — allra helst som taxeringsintendenten har tid på sig ända till utgången av april månad året därpå. Herr talman! Det finns all anledning att bifalla motionärernas förslag, men tyvärr kunde vi inte få majoritet härför i utskottet. Det är anledningen till den blanka reservation som fogats vid betänkandet. Jag har därför inget yrkande.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar gäller, som herr Enskog påpekat, utsträckt tid för kommunerna att anföra besvär över taxering till kom munal inkomstskatt. Herr Enskog har grundligt redogjort för frågan och jag skall därför endast anföra några sSynpunkter kring utskottets motiveringar. Redan föregående år togs denna fråga upp i ett motionspar, vari föreslogs utsträckt besvärstid så att kommunerna fick lika lång tid på sig som taxeringsintendenterna. Vi accepterade emellertid då utskottets motivering att svårigheter skulle kunna uppstå om kommunens besvärstid sammanföll med taxeringsintendentens. I årets motioner har vi efter kontakter med taxeringsmyndigheterna yrkat att besvärstiden för kommunerna utsträcks till och med oktober månad under taxeringsåret. Därmed skulle kommunerna kunna såväl genomföra cen verklig granskning av taxeringslängderna som infordra de handlingar som är erforderliga för en sådan granskning. Utskottet har inte ansett sig kunna tillstyrka motionerna och jag ställer mig litet undrande inför de motiveringar som utskottet anfört som stöd härför. Man anger att nu gällande ordning inte innebär någon olägenhet för kommunerna och att endast ett fåtal besvär från dessa inkommit. Olägenheter föreligger enär kommunerna över huvud taget inte hinner med att granska taxeringarna. Det är just därför som det blir så få besvär från kommunerna. Vidare anför utskottet den egendomliga motiveringen, att de kommunalvalda ledamöterna borde kunna tillvarata kommunens intressen och hålla kommunerna underrättade om läget under taxeringsarbetet. Jag frågar mig hur det skall kunna ske i en kommun på cirka 50 000 invånare, vilken bör ha ungefär 35 taxeringsnämnder. Dessutom är ju ledamöterna underkastade särskilda sekretessföreskrifter. Jag undrar hur denna utskottets motivering håller i verkligheten. Utskottet anför vidare att man önskar en snabb taxeringsprocess. Jag vill instämma i att det är nödvändigt att få fram längderna och därmed det slutgiltiga beslutet från prövningsnämnden så snabbt som möjligt. Utskottet anför därför, att kommunerna har möjligheter att anföra reservationsbesvär. Men det är väl just detta som hindrar en snabb behandling av taxeringsärendena. Om man har ett mycket stort antal reservationsbesvär fördröjer man arbetet med taxeringen och förhindrar och fördröjer dessutom avsevärt det administrativa arbetet. Prövningsnämnden måste ständigt övervaka de reservationsbesvär som föreligger, så att inte nämnden fattar beslut innan slutgiltigt besvär inkommer eller reservationsbesvären har återkallats. Utskottet tar till sist upp att kommunerna kan intressera taxeringsintendenterna att anföra besvär, om den ordinarie besvärstiden har försuttits. Men vad är det kommunerna anför besvär om? De flesta besvärsmålen gäller en kommuns ekonomiska förhållande till en annan kommun, frågan om fördelning eller överförande av kommunal inkomstskatt från den ena kommunen till den andra. — En kommun vill exempelvis se till att så stor del av skatten från ett företag, som taxeras i flera kommuner, tillförs den egna kommunen. Det skulle se väldigt egendomligt ut, om en kommun försökte intressera taxeringsintendenten att föra besvärstalan för den ena kommunen mot en annan kommun i samma län. Jag tror inte att det är möjligt att intressera taxeringsintendenten att föra sådan besvärstalan; han vill säkert inte ställa sig i den situationen att han hamnar i konflikter mellan två kommuner. Utskottet har dessutom anfört att efterbeskattning skall kunna komma i fråga. Men det är ju en helt annan fråga än den som diskussionen nu gäller och bör inte blandas ihop med frågan om kommunernas besvärstid. Efterbeskattning kan det bli fråga om när det gäller oriktiga deklarationer, icke uppiagna inkomster 0. s. Vv. Med hänvisning till vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till motionerna I: 389 och II: 490.

Herr talman! Utskottets talesman nämnde att det i hans egen hemkommun förekommer att man bevakar sådana frågor. Men efter hand som det blir allt fler företagsfusioner kommer den här typen av företeelser att öka, eftersom företagen ofta har självständiga styrelser i sina företagsenheter i de olika kommunerna. Ta till exempel bankerna; de har sina lokala kontor som taxeras till kommunal inkomstskatt. Dessa företeelser kommer att öka i om fattning på grund av den struktur som företagsamheten får. Detta var bara ett exempel. Jag skulle kunna nämna andra exempel som inte berör företagsamheten, t.ex. löntagare som försöker bli inkomstbeskattade i kommuner som har lägre skatt eller folk som har fastigheter i två kommuner osv. Vi kan väl inte här gå in i detalj på dessa saker, men man kan konstatera att dessa problem kommer att öka. Det har visat sig under taxeringsarbetet att detta är fallet i de större tätorterna redan nu och är ett problem. Taxeringsintendenter har flera gånger anfört att det förekommit att kommuner anhållit att taxeringsintendenten skall ta upp sådana besvärsmål. Men det vill inte taxeringsintendenten göra, eftersom det rör två kommuner inom hans eget arbetsområde. Det är inte så lätt för en taxeringsintendent att engagera sig på det sättet. Därför anser jag att det är det lämpligaste att ge kommunerna dessa två månader. Det är ju, som herr Enskog också anfört, mitt i semestertiden man får över taxeringslängden till kommunerna, och man har då inte personal att sköta granskningen.

Herr talman! I detta betänkande behandlar bevillningsutskottet motionen nr 600 i denna kammare och en likalydande motion i första kammaren, vilka rör beräkning av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst. Det gäller alltså sådana ersättningar som utbetalas på en gång men som utgör vederlag som kan hänföras till flera år. De regler som nu gäller fastställdes av riksdagen 1962. De innebär att beloppet för att det skall få räknas som ackumulerad inkomst skall uppgå till minst 5 000 kronor och dessutom utgöra minst en femtedel av den skattskyldiges till statlig inkomstskatt taxerade inkomst. På grund av penningvärdets fall och den höjda lönenivån är det allt färre som kan komma i åtnjutande av denna förmån, även om de tidigare har kunnat tillgodogöra sig denna. Att detta är riktigt har också utskottet beredvilligt medgivit, och utskottet har över huvud taget ställt sig positivt till de synpunkter som har framförts i motionen. Vi har i motionen föreslagit att man skall gå ned till att som ackumulerad inkomst räkna även belopp som utgör minst en tiondel av den till statlig inkomstskatt taxerade inkomsten mot nu gällande en femtedel. Som exempel på behovet härav har vi nämnt de premier som utgår till reservbefäl för viss tjänstgöringsperiod. Att dessa premier är ersättning som hänför sig till hela tjänstgöringsperioden råder det ingen som helst tvekan om. Lön erhåller vederbörande när han tjänstgör. Tjänstgöringen omfattar ungefär 170 dagar. Premien däremot får han som ett vederlag, när hela tjänstgöringsperioden är slut. Reservofficeren fullgör två sådana tjänstgöringsperioder som vardera omfattar ungefär tio år.

Det är också ersättning för det inkomstbortfall som han ofta åsamkas just på grund av att han åtagit sig ökad militärtjänstgöring. Det råder därför inget tvivel om att premien hänför sig till hela tjänstgöringsperioden. Utskottet är tveksamt på denna punkt, men jag vill försöka att nu ta dem som står bakom utskottets mening på denna punkt ur den villfarelsen. Det förelåg en liknande motion 1966. Även då var utskottet i princip välvilligt och skrev att det förutsatte, att Kungl. Maj:t följde frågan med uppmärksamhet och vidtog de åtgärder som kunde vara erforderliga. Det har nu gått två år, och några åtgärder från Kungl. Maj:ts sida har inte vidtagits. Vi har därför ansett oss nödsakade att påminna härom och har gjort en ny framställning. Nu har tydligen utskottet inte funnit det vara möjligt att den na gång hänvisa till Kungl. Maj:t — jag vet inte om det beror på att utskottet inte tror att Kungl. Maj:t gör någonting eller vad som har varit orsaken. Nu anger utskottet i stället ett annat skäl. I motionen har sagts att det inte kan anses tillfredsställande att inkomster av denna art blir hårdare skattebelastade än som i princip är avsett. Utskottet tycks dela denna mening men anser dock att problemet bör tas upp »i ett större sammanhang» och avstyrker därför bifall till motionen. Jag skulle nu vilja veta vilket större sammanhang som åsyftas, ty det framgår inte av betänkandet, och i så fall när man kan räkna med att det vidtas några åtgärder i detta större sammanhang.

Herr talman! Eftersom vi diskuterat dessa frågor flera gånger förut här i kammaren skall jag endast mycket kort beröra bakgrunden till högerledamöternas reservationer. I utskottets skrivning klargörs hur de nu gällande reglerna som är kända av oss alla fungerar.

Det finns många skäl att låta vissa kostnader vara avdragsgilla. Ett skäl är att man därigenom ger familjen större valmöjligheter till förvärvsarbete. Familjen kan också anpassa sitt arbete så som är naturligt för kvinnan eller mannen. Kanske kan därigenom också — det är min egen reflexion — könsrollsambitionerna dämpas. Det är nämligen inte säkert att mannen i dagens samhälle är den lämpligaste att i alla sammanhang vara huvudförsörjare för familjen. Det kan vara beroende av hälsa, personliga intressen, arbetstillfällen, bostadsort, strukturförändringar o. s. v. En annan konsekvens som också är nämnd i vår första reservation är att en man som med hustruns hjälp driver en rörelse kan få förvärvsavdrag med högst 1000 kronor, om familjen har minderåriga barn. Om det däremot är hustrun som står för rörelsen och mannen biträder henne där kan hon få förvärvsavdrag upp till 3 000 kronor. Detta förhållande är inte tillfredsställande. Om förvärvsavdraget i stället anknytes till de verkliga kostnaderna, så får man även det problemet löst. Vad sedan gäller vården av sjuk eller åldrig anhörig vet vi att samhällets resurser inte räcker till för att ordna den vården tillfredsställande genom allmänna inrättningar. Många gånger kan man ordna en mera naturlig och human vård i hemmet. Det skulle också kosta samhället mindre att ordna vården så om detta passar familjen. Utskottet har i det stycket hänvisat till familjeskatteberedningen, som väntas framlägga sitt betänkande i år. Vi har ju väntat på resultatet av den utredningen, och om utskottet hade uttalat sig välvilligare om tanken på avdragsrätt för de verkliga kostnaderna hade vi inom högern kanske nöjt oss med ett yttrande. Men nu har vi velat trycka hårdare på vårt ställningstagande och därför fogat en reservation till utskottets betänkande vid denna punkt.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 En motivering härför är den att vid äktenskapsskillnad tillfaller på båda makarnas arbetsinsatser belöpande ATP-poäng företagaren själv. I det fallet har utskottet skrivit relativt positivt och framhållit att det är möjligt att familjeskatteberedningen kan finna en form för detta. Utskottet avstyrker därför förslaget i väntan på resultatet av beredningens arbete. Detta — möjligt att finna en form — är vi inte nöjda med. Orättvisan är alltför tydligt dokumenterad. Det går mycket bra att angripa problemet direkt vid höstriksdagen och få en sådan ändring i skattelagstiftningen att man kan deklarera för värdet av arbetsinsatser vid 1969 års taxering. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall även till reservationen 2.

Herr talman! Jag skall fatta mig ganska kort. Högerns yrkande om utred ning av frågan om rätt till avdrag för faktiska kostnader vid förvärvsarbete för tillsyn av barn och för kostnader i samband med vård av sjuk eller åldrig nära anhörig har behandlats av riksdagen åtskilliga gånger men alltid blivit avslaget. Jag har tidigare uttalat min sympati för metoden att ha ett förvärvsavdrag, som skulle motsvara de verkliga kostnaderna, men jag har tvivlat på att den skulle kunna genomföras i praktiken. Det är ju uppenbart att ett schablonmässigt förvärvsavdrag, såsom också högermotionärerna anför i sin motion, inte är någon särskilt bra lösning, eftersom det, med hänsyn till att avdraget kan göras även om det inte förekommer några kostnader för barntillsyn, inte kan höjas särskilt mycket mera. Senast förra året uttalade emellertid utskotiet bl.a. att det inte kan vara lämpligt att företaga några mera väsentliga förändringar i utformningen av förvärvsavdraget innan familjeskatteberedningens arbete har avslutats. Problemen i samband med förvärvsavdragen hänger ändå samman med sambeskattningsfrågorna, och samtliga dessa spörsmål utreds ju inom familjeskatteberedningen. Jag har sett att fru Eriksson i Stockholm har begärt ordet, och jag hoppas att hon kommer att säga något om dess arbete. Vidare uttalade utskottet i fjol ati en kompensation för vissa av de kostnader motionärerna berör lämpligen borde lämnas av samhället på annat sätt än via beskattningen. Man ifrågasatte alltså om det över huvud taget borde beaktas vid beskattningen. Utskottet menade dock att det i första hand är familjepolitiska kommittén som bör ta ställning till dessa frågor. Motionärerna har nu inte anfört några nya skäl, och utskottet har inte heller funnit någon anledning att ändra sin ståndpunkt. Snarare har vi väl kommit närmare den dag när familjeskatteberedningen skall framlägga sitt be tänkande. Det väntas nämligen enligt vad jag har erfarit — och tvärtemot vad fru Kristensson skriver i sin motion — ske i år. Vi får höra om fru Eriksson kan avslöja något om detta senare. Om jag är riktigt underrättad kommer vidare familjepolitiska kommittén nu att börja sitt arbete med frågan om bl.a. vårdkostnaderna för barn och därmed sammanhängande problem. Det finns därför ännu mindre anledning att nu begära en särskild utredning och förslag om detta. Bevillningsutskottet behandlade även förra året ett yrkande liknande det som framföres i motion II:481. I denna hemställes om en omedelbar lagstiftning som skulle innebära att make, som biträtt den andra maken i dennes förvärvsverksamhet, skall äga rätt att deklarera för värdet av sina arbetsinsatser. Detta skulle enligt motionärerna få betydelse för den sociala tryggheten. Såsom förhållandena nu är kan maken i vissa fall gå miste om exempelvis ATP-poäng. Ja, även detta är ett spörsmål som kommer att behandlas av familjeskatteberedningen. Denna har i uppdrag att lösa de problem som är förknippade med en övergång till fullständig eller modifierad särbeskattning. Jag vill vidare gärna understryka den av utskottet anförda uppfattningen, som också herr Lothigius hänvisade till, att det är möjligt att familjeskatteberedningen kan finna någon lösning som tillgodoser önskemålen i motionen. Då vi som sagt redan i år kan vänta resultatet av beredningens arbete bör vi dock först avvakta detta och inte begära någon omedelbar lagstiftning. Om några månader kanske vi har ett konkret förslag till lösning att studera, som kan läggas till grund för ett positivt beslut. Bevillningsutskottet har — det känns roligt att få säga det — faktiskt ovanligt nog tillstyrkt en motion av herrar Tistad och Werbro, där det yrkas att särlevande gifta skail jämställas med ogifta skattskyldiga i vad gäller schablonavdraget för kommunalskatt. Det betyder alltså att särlevande som har vårdnaden om hemmavarande barn under 18 år kan få det högsta schablonavdraget, 4 500 kronor. Herr talman! Jag skall inte orda mer om detta utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill bara helt kort uttala min glädje över att herr Brandt känner en viss sympati för det förslag vi framlagt beträffande avdrag för de verkliga kostnaderna. Det är bra. Låt mig endast tillägga att vi i vår partimotion om rätt till avdrag vid beskattningen för barntillsyn m.m. tagit upp frågan om hur man skall bära sig åt för att nå en rimlig lösning.

Herr talman! Högerledamöterna har som verkar en smula förbryllande. Man undrar: Vad menar egentligen högermännen? Vill de ha särbeskattning eller vill de fortfarande ha sambeskattning? Håller de på den gamla tudelningen eller hur är det? Någon invänder kanske att detta inte är frågor som nu skall behandlas. Men om vi skulle följa högern härvidlag skulle vi i alla fall ytterligare avlägsna oss från tanken på en särbeskattning. Högern vill öka avdraget för förvärvsarbetande hustrur som har barn och vill göra det möjligt för dessa att få avdrag för kanske en heltidsanställd. Högern vill alltså ytterligare komplicera beskattningen och är tydligen främmande för införande av särbeskattning, eftersom en sådan har kännemärket att beskattningen inte baseras på familjens sammansättning, utan var och en beskattas för sig, oavsett om vederbörande är gift eller ogift. Hänsyn till förekomsten av barn skulle inte tas vid särbeskattning, utan i den mån man vill ge ett stöd åt barnfamiljerna skall detta ske genom bidrag. Detta är intressant. Jag har faktiskt hört att högern skulle ha ändrat sig och blivit särbeskattningsintresserad, men det resonemang jag här redogjort för tyder ju inte på något sådant. Det är kanske två röster som talar ur samma högerbröst; den ena rösten säger herr Lothigius och den andra säger, som jag hoppas, fru Kristensson. Men det skulle vara intressant att veta vilken röst som skall vara den tongivande, den som man skall rätta sig efter. Tyvärr har ju högern inte någon representant i den utredning rörande familjebeskattningen som arbetar, så vi kan inte få någon ledning där. Mot den bakgrunden är det särskilt intressant att få veta hur pass stor resonans det inom högern finns för en modernare familjebeskattning. Den andra av de två högerreservationerna gäller frågan om de faktiskt sambeskattade. Jag tycker det är riktigt att man även beträffande denna grupp anlägger en något modernare syn och betraktar man och hustru var för sig som individer med rätt till både försäkringar och lön, om de utför förvärvsarbete. Då måste båda naturligtvis också beskattas. Denna princip är riktig, men det gäller kanske inte i första hand en skattefråga. Det vore roligt att höra hur högern ser på denna fråga. Kan ni inte utveckla deita litet mer så att vi får någon vägledning när vi nu ändå skall ta ställning till dessa frågor? Här har sagts att beredningen inte är färdig.

Vi får kanske möjlighet att diskutera dessa frågor före valet, och det vore roligt att få litet vägledning av högern också. Jag beklagar att medlemmar av högerpartiet inte kan framföra sina åsikter i kommittén — det har de själva ofta beklagat — men högern har ju chans att göra sig hörd här i riksdagen och få in det i protokollet. Dessa två reservationer skapar ingen klarhet om högerns inställning — de förbryllar, och jag väntar på ett klarläggande.
Herr talman! Jag skall inte låta mig lockas in på en diskussion om särbeskattningsoch sambeskattningsfrågor. Jag skall försöka hålla mig till sakfrågan. Fru Eriksson i Stockholm tog upp det förslag till avdragsformer som vi har lagt fram. Här finns den vanliga kontroversen mellan vår och socialdemokraternas inställning till bidrag och avdrag. Vi har funnit att avdragen gör sig alltmer gällande och spelar en allt större roll för den vanliga inkomsttagaren i vårt land. Därför har vi en stark känsla av att detta är en riktig väg att gå, även om man i vissa sammanhang skall använda sig av bidragsformen såsom ett komplement. Jag skulle också gärna vilja ha ett förtydligande av fru Eriksson, hennes synpunkter på utredningen och det resultat den kommer till. Vilken är fru Erikssons egen inställning?

Herr talman! Den utredning som här nämns har fått i uppdrag att lägga fram särbeskattningsförslag, och det kommer den att göra. Men det skulle vara en vägledning om man visste hur detta särbeskattningsförslag kommer att slå an hos olika grupper. Folkpartiet har ständigt sagt sig vilja ha särbeskattning, och detta har på sistone även poängterats från centern. Vi har sagt att med förbehåll för uppenbara orättvisor med hänsyn till skatteförmåga är vi i princip intresserade av särbeskattning. Högern har ibland sagt sig ha något litet intresse för särbeskattning men ibland inte varit inne på den linjen. Nu är man i färd med att föreslå en lösning som skulle fjärma oss ytterligare från ett särbeskattningsförslag. Därför är det av intresse att få veta om ni på något sätt har tagit ställning i frågan så att vi vet om vi får »trubbel» med högern när vi föreslår särbeskattning.

Herr talman!

Motionärerna anför bl.a. att bristen på kvalificerad arbetskraft ofta gör sig påmind, exempelvis på sjukvårdens område. Det finns många hemmafruar med sjuksköterskeutbildning, vilka gärna skulle ta anställning åtminstone på halvtid, om bara kostnaderna för hemhjälp vore avdragsberättigande i självdeklarationen. Eftersom så inte är fallet, blir utgifterna för inkomstens förvärvande ofta större än den reala merinkomst som ett förvärvsarbete på halvtid innebär. Heltidstjänst kan kanske inte ifrågakomma, om familjen har min deråriga barn både före och i skolåldern. Den dubbelarbetandes börda blir alltför tung eftersom lejd arbetskraft i regel endast delvis kan ersätta en husmor. Det är dålig samhällsekonomi att inte utnyttja utbildad arbetskraft i det arbete vartill utbildning erhållits, och det kan också betraktas som orimligt att begära att enskilda människor skall ikläda sig ekonomiska uppoffringar för sin yrkesutövning och samhällstjänst. Det kan inte förnekas att vissa samhällsgrupper har blivit påtagligt eftersatta när det gäller den sociala tryggheten. Detta gäller inte minst, som motionärerna framhållit, mödrar med hemmavarande barn. Deras ekonomiska situation kan ofta vara brydsam nog, och när sjukdom stöter till blir förhållandena närmast katastrofala. En faktor som man därvidlag sannerligen måste räkna med är att man, när lejd arbetskraft anlitas, icke får avdraga kostnaderna härför i självdeklarationen. Den del av inkomsten som åtgår till avlöning åt hemhjälp blir dessutom föremål för beskattning en andra gång.

Motionärerna har begärt en snar utredning angående behandlingen i skattehänseende av de kostnader som uppkommer för barnfamiljerna på grund av föräldrarnas förvärvsarbete. Deras begäran har nu tillmötesgåtts. Utskottet anför nämligen att behovet av en utredning angående behandlingen i skatteoch bidragshänseende av de kostnader, som uppkommer för barnfamiljer på grund av föräldrarnas förvärvsarbete, redan är tillgodosett genom familjeskatteberedningens arbete, vars resultat väntas bli framlagt under innevarande år. Med hänsynstagande därtill, herr talman, finns det ingen anledning att redan nu kräva en ny utredning.